Herr talman! Utskottets talesman ställde några direkta frågor till mig, och jag skall försöka besvara dem. Herr Bertil Petersson började med att tala om moderata samlingspartiets »dogmatiska» inställning. Jag vet inte vem av oss som är mest dogmatisk. Får jag bara säga att vi har yrkat avslag på propositionen om = förvaltningsbolag men att vi i stället har begärt att man skall utreda i vilka former de statliga företagen bör samordnas och drivas för att inom den statliga företagssektorn skapa ökad effektivitet och bättre lönsamhet med tillgodoseende tillika av kravet på konkurrens på lika villkor och behovet av vidgad insyn och kontroll. Jag vet inte vad det ligger för dogmatik i den reservation som här är avgiven. Jag skall inte gå in på den snyftpolitik som herr Bertil Petersson förde när han började tala om förr i tiden. Den tycker jag passar bättre på ett valmöte på mindre platser. Men herr Bertil Petersson talade om att det är ett nytt företag och att man därför skall ha en konsolideringsgrad. Vad är det för nytt företag? Jag hade en känsla av att det var en massa gamla företag som här fick en organisationsapparat. Om dessa företag hade drivits något så när vettigt skulle de för länge sedan ha varit välkonsoliderade i sig själva, utan att man nu behöver företa en ny extrakonsolidering för att få dem till ett sådant värde att de ger avkastning på kapitalet. I mitt inledningsanförande citerade jag vårt besök i Japan och Italien och talade om det samarbete som där förekommer. Jag är övertygad om att även herr Bertil Petersson hörde på de föredragningar som förekom och fick en bestämd uppfattning av att där förekom ett samarbete mellan statlig företagsamhet och enskild företagsamhet som vi inte känner till i det här landet. Det var därför jag drog fram detta och rekommenderade att man skulle prova även dessa vägar. Såvitt jag vet i dag är det bara en enda samarbetsinvit som har kommit. Det var när regeringen bad Industriförbundet hjälpa dem med politiken i Norrland därför att regeringen hade misslyckats. Jag nämnde också om de erfarenheter vi fick bl.a. av professor Petrilli om hur de hade drivit sin lokaliseringsverksamhet. Jag tror att även herr Bertil Petersson kommer ihåg att professorn berättade hur man hade haft tre varv, som i och för sig var orationella, hur man hade lagt ned två och koncentrerat sig på ett, men samtidigt hade skapat nya förutsättningar för att ta vara på den arbetskraft som därvid blev friställd. Det var precis vad jag sade i mitt första anförande. I stället för att hålla på och köra som en gris i ett hål och bara kasta goda pengar efter dåliga borde man fundera över om de nya goda pengarna inte kan användas till att skapa ett företag som successivt övertar en del av den arbetskraft som kan bli friställd genom att det kan vara vettigt att lägga ned ett eller annat företag. Man måste kunna fundera även på en sådan sak, inte bara att vidmakthålla företag till vilket pris som helst, utan att kanske ur ren ekonomisk synpunkt tänka sig att lägga ned lika väl som man bygger upp. Herr Petersson ville säga att inköpet av företag hade skett i fullt demokratisk ordning och var beroende av riksdagens godkännande före den 20 december. Det vet vi mycket väl. Men varför har man då tillsatt verkställande direktören redan, och folk i styrelsen? I en statlig utredning som är över en månad gammal har man också redan konstaterat att det är ett statligt företag! Det är detta som inte går ihop. Vi har aldrig reagerat emot att Kungl. Maj:t gjort en affär som sedan förelagts riksdagen för godkännande i vanlig ordning. Här är vi ställda inför ett fullbordat faktum.

Herr talman! Låt mig börja med herr Nyman, som inte var riktigt belåten med att jag konstaterade att folkpartiet var i gott sällskap med moderata samlingspartiet i sin dogmatiska linje. Men herr Nyman slår ju själv fast gång på gång att ni håller fast vid er gamla liberala linje! I och för sig, herr Nyman, kritiserar vi inte ert ställningstagande. Det är fullt klart att alla har rätt att ha sin uppfattning. Det är dock givetvis oss obetaget — i ett land där man får framföra sina synpunkter — att påtala ett sådant faktum. Herr Nyman gick vidare in på utvecklingen sedan slutet av 1920-talet och fram till nu. Han gjorde gällande att jag skulle ha sagt att den utveckling som skett är enbart regeringens förtjänst. Det sade jag inte. Det har skett en utveckling i samhället, men den har skett under en tid då socialdemokratin — det är ett historiskt faktum — haft ledningen för den svenska politiken. Det är under den socialdemokratiska politiken som näringslivet i detta land utvecklats på ett så utomordentligt sätt som herr Nyman nyss framhöll. Detta rimmar inte alltid med de påståenden som görs om att den socialdemokratiska politiken skulle ha en förödande effekt på näringslivet. Verkligheten är nog den som herr Nyman här antydde, nämligen att den socialdemokratiska politiken varit framgångsrik. Men nu är det ju inte enbart så, herr Nyman, att det i och för sig är ett gott resultat som är avgörande för låt säga hur de stora medborgargrupperna får det. Socialdemokratin har i varje fall påverkat utvecklingen i sådan riktning att fördelningen av den växande kakan skapat inte bara högre standard utan också i många avseenden ökad trygghet. Vad frågan om att beskära expansionen beträffar så är det väl faktiskt det ni är ute efter, när ni vill ha begränsade målsättningar för det statliga förvaltningsbolaget. Sådana begränsningar kan vi för vår del inte acceptera, bl.a. för att det inte kan bli någon effektiv företagsamhet om man inte har full rörelsefrihet. I övrigt tycker jag att det är onödigt att måla på väggen saker och ting som vi inte upplevat — exempelvis att man skulle ta av LKAB:s vinster för att täcka förluster på andra håll inom den statliga företagsamheten. Nej, målsättningen är att vi med det förvaltningsbolag som jag hoppas att riksdagen skall besluta om i dag skall få en effektivare statlig företagsamhet, en företagsamhet som inte minst ur medborgarens och skattebetalarens synpunkt fungerar på ett riktigt sätt. I frågan om representationen säger herr Nyman, att vi skall ha förtroende för våra anställda. Javisst har vi det. Sedan lång tid har de fackliga organisationerna varit företrädda i statliga bolagsstyrelser, och det pågår som jag nämnde i mitt tidigare anförande en utredning om en fördjupad företagsdemokrati. Jag är övertygad om att den statliga sektorn på detta område kommer att gå före med gott exempel. Så ett ord till herr Ottosson. Han säger att man yrkar avslag för att man vill ha en ny utredning. Det låter säga sig. Men bottnar inte avslagsyrkandet i att man inte är särdeles inspirerad av tanken på detta statliga förvaltningsbolag? Därför vill man skjuta beslutet på framtiden genom en ny utredning. Men när man på vår sida är, jag höll på att säga, så ofin att man påtalar hur det var förr i världen som en motivering för att det ute i den breda folkopinionen kanske finns förståelse för dessa tankegångar, kallas det för snyftanförande. Det är väl ändå att försöka komma ifrån en realitet alltför enkelt.

Kvar står ändå det faktum att det hela avgörs först efter riksdagsbeslutet här i dag.

Herr talman! Jag vill knyta några allmänna reflexioner till den politik som får sitt uttryck i de propositioner som kammaren nu behandlar. Det är för det moderata samlingspartiet liksom, förmodar jag, för alla andra partier en självklar sak att den statliga företagsamheten skall organiseras och bedrivas så ändamålsenligt som möjligt. I det fallet måste det ställas lika höga krav på den som kan ställas på någon annan verksamhet i samhället — den må vara statlig eller enskild. Vidare måste goda möjligheter ges till insyn och kontroll. Eventuell konkurrens med enskilda företag skall ske fritt och på lika villkor. Det kan och bör man säga ifrån, även om det, herr Bertil Petersson, inte är några meningsskiljaktigheter på den punkten. I den mån som den nya socialdemokratiska näringspolitiken har dessa syften och kan väntas få en sådan effekt har vi för vår del inga erinringar att göra. Det är emellertid helt uppenbart att det inte enbart är detta som den nya politiken innebär. De propositioner som nu behandlas visar, tillsammans med uttalanden från regeringsledamöter även i andra sammanhang, en klart förändrad inställning till det fria näringslivet över huvud taget. Det är framför allt i tre avseenden som vi har allvarliga anmärkningar mot den nya socialdemokratiska näringspolitiken såsom den nu framstår. Det gäller för det första den principiella syn på statlig verksamhet som propositionerna besjälas av. Det gäller för det andra det ljusskygga, liksom skamsna sätt på vilket den nya näringspolitiken presenteras och som den tycks vara avsedd att genomföras på. Det gäller för det tredje den helt betydelselösa roll som riksdagen tilldelas i sammanhanget — totalt i strid mot såväl vår författnings innebörd som dess anda. Herr talman! Om man som jag ofta måste passera Durox” fabriksanläggningar på nära håll — jag gör det varje gång som jag far till eller från järnvägsstationen — får man verkligen underlag för funderingar. Man far då förbi en stor, ny, elegant fabriksbyggnad, som står helt oanvänd. Den kan enligt uppgift inte komma till någon nytta, förrän de maskiner som till mångmiljonkostnader installerades under den statliga tiden har vräkts bort och skrotats ner. Samtidigt pågår driften för fullt och synbarligen med gott resultat i den gamla anläggningen. Hur kan sådana väldiga missgrepp uppkomma? Det är faktiskt svårt att begripa, ty det är ju välutbildade och i regel kloka personer som står bakom dem. Sanno likt ligger en stor del av förklaringen i att den statliga verksamheten inte lägger det hårda personliga tryck på de ansvariga som omsorgen om den egna ekonomin och den egna existensen ger. Det är lättare att bära förluster som drabbar andra än sådana som drabbar en själv. Det är mindre skrämmande att ta allt för stora risker, när man vet att ansvaret kan bortförklaras med politiska argument och röstas bort med stöd av en politisk majoritet. Kanske är förklaringen också den ambition som tycks vara oupplösligen förenad med statligt företagande, nämligen att en hel mängd fördelar skall vinnas på samma gång. Den ambitionen skymmer nog blicken och distraherar den målmedvetenhet som måste utvecklas för att man skall vinna framgång inom näringslivet. Om inte all kraft satsas på att finna effektiva produktionsmetoder och på att åstadkomma goda överskott, blir det inte heller några sådana. Det är först om dessa helt grundläggande krav på gynnsamma ekonomiska resultat kan uppfyllas och är uppfyllda som man kan få möjlighet att tillgodose även andra önskemål. Det är inte bara den ständigt återkommande erfarenheten att statliga företag så ofta misslyckas eller lyckas sämre än enskilda som väcker våra betänkligheter. De ligger också, och främst, på det principiella planet. Vi inom moderata samlingspartiet fattar den statliga uppgiften i första hand så att statsmakterna skall dra upp reglerna och fastställa de ramar inom vilka ett fritt näringsliv har att söka sin utveckling och på gynnsammaste sätt skapa ständigt nya värden. Det är statsmakternas uppgift att ge stimulans till att dessa nya värden sprids till allt fler människor. Att underlätta framgång för våra flera hundra tusen svenska företagare och att uppmuntra arbetsformer, som ger de anställda större trivsel, medinflytande och medansvar direkt i den lilla värld där de rör sig, tycker vi är ange lägna och fina politiska mål. Att underlätta ett sparande, som gör allt fler svenskar till delägare i näringslivet och ger dem allt större självständighet, självkänsla och intresse för de ekonomiska sammanhangen, tycker vi är önskvärt och viktigt. Den uppfatiningen hindrar inte att vi kan acceptera ett visst statligt företagande. Ett sådant kan vara önskvärt av sysselsättningspolitiska. eller andra sociala skäl. Här råder inga politiska meningsskiljaktigheter. Men insatser av sådant slag måste utgöra undantag och måste enligt vår mening beslutas från fall till fall. De kan inte få ges en generell, näringspolitisk motivering. Vi kan inte dela den socialdemokratiska övertron på det statliga företagandet i sig självt. Vi kan inte heller dela förkärleken för det tvångsmässiga sparandet. Båda dessa ting leder till samma resultat: en ökad koncentration av makten hos regeringen. Varje gång som en utvidgning sker på dessa områden tas ett nytt steg mot ett socialiserat samhälle, d.v.s. mot ett samhälle med ekonomisk ofrihet och följaktligen också politisk ofrihet, ett samhälle med en styrning in i detalj av den enskilda människans alla förhållanden. Det är en utveckling som för oss har föga lockelse. Det skäl som nästan alltid anges för ökade statliga ingrepp är samhällsnyttan. Mera sällan gör man sig besvär att analysera och bevisa denna samhällsnytta — och det kanske inte vore så lätt. De statliga företagen brukar ju inte utmärka sig för bättre produktionseller rörelseresultat än det enskilda näringslivet kan uppvisa. Inte heller i andra avseenden har den statliga verksamheten eller de statliga företagen varit några föregångare, vare sig när det gäller de anställdas medinflytande eller när det gäller allmänhetens insyn. I proposition nr 121 anges som ett skäl för statlig verksamhet att staten skall få ökad erfarenhet av företagandets villkor. Men vad är staten i det sammanhanget? Är det inte regeringen och en liten krets kring den? Det är i varje fall inte allmänheten eller ens riksdagen. Den statliga verksamheten sysselsätter i dag enligt uppgift i propositionen ungefär 200 000 personer och har alliså en högst avsevärd omfattning. Är inte detta tillräckligt underlag för anskaffande av erfarenhet? Borde man inte försöka komma till rätta med problemen och bristerna inom den sektorn innan man expanderar ut på nya fält? Det finns mycket att göra för att förbättra insyn, medinflytande och medansvar för de anställda i de nuvarande statliga företagen. Vore det inte skäl att förbättra dessa ting till att börja med? Det förefaller emellertid som om regeringen för närvarande koncentrerar sitt intresse på att ge mångtydiga och motstridande uppgifter om den näringspolitiska målsättningen och framtidsplanerna för denna. De uttalanden som görs av regeringsrepresentanter vid offentliga framträdanden är olika, beroende på vad det är för åhörare. När så passar framställs de skilda åtgärderna för att öka det statliga företagandet som avsedda att ge stöd och hjälp åt det fria näringslivet. Staten skall bara ta vid där de enskilda inte förmår eller inte vill vara med längre. Vi kan erinra oss investeringsbanken. Den skulle, sades det, bara ta hand om de tunga, riskfyllda investeringar som andra banker inte ville eller kunde åtaga sig att finansiera. Samtidigt skulle lånen — hur nu det skulle gå till — endast lämnas efter en sedvanlig bankmässig riskbedömning. Vi kan också erinra oss presentationen av utvecklingsbolaget. Det skulle ta hand om uppgifter som enskilda inte orkade med eller ens skulle komma att tänka på, allt bara för att komplettera och hjälpa den fria företagsamheten. Vid andra tillfällen, när detta bedöms politiskt lämpligare, sägs den statliga näringspolitiken syfta till att omdana samhället i socialistisk rikt Ang. ett statligt förvaltningsbolag m.m. ning. Då är målsättningen att ganska snart förfoga över 20—25 procent av näringslivet. Då skall investeringsbanken användas som ett rent politiskt instrument och med hjälp av regler som står i strid med vad som gäller för bankväsendet i övrigt. Då är utvecklingsbanken ett instrument i socialiseringsprocessen. När regeringen nu vill tillgodose det av den själv uppställda rent politiska kravet på expansion av de statliga företagen som ett självändamål, kryper man undan de politiska konsekvenserna av denna expansion, nämligen att den kostar pengar som skattebetalarna måste avkrävas. Det vill man inte redovisa öppet. Regeringen föreslår i stället i propositionen att riksdagen nu skall besluta att under tre eller fyra år framöver — beroende på hur man räknar — helt avstå från vinstmedel från de statliga företagen.

Vidare föreslås att det nya förvaltningsbolaget skall förvärva de statliga företagen efter en värdering som inte ens riksdagen i sin helhet har fått ta del av men som sammanlagt underskrider substansvärdet med ungefär en miljard kronor. Vad finns det i allt detta av öppenhet och politisk vilja att stå för den omdaning av samhället i socialistisk riktning som den nya politiken innebär? Skäms man för den? Herr talman! Låt mig så gå över till det sätt på vilket riksdagen behandlas. Det förefaller som om regeringen skulle anse att just när det gäller näringspolitiken kan man vara nästan hur nonchalant som helst. Då kan man improvisera och manövrera och ställa riksdagen helt i efterhand. Den får finna sig i att fatta beslut först när en realbehandling är meningslös, därför att beslutet i praktiken inte längre går att ändra. Investeringsbanken presenterades i statsverkspropositionen på sin tid som en fond på 500 miljoner kronor och blev efter några veckor en bank med en utlåningskapacitet på 3 miljarder kronor. Någon utredning i egentlig mening framlades inte. Hela den betydelsefulla institutionen fick sin form i ett par stenciler som tillkom i största hast och som motvilligt sändes ut på snabbremiss. I våras fick riksdagen till behandling det ganska tveksamma statliga förvärvet av tre verkstadsföretag först långt efter det att övertagandet var ett faktum och en förändrad driftform hade börjat tillämpas. Riksdagens möjlighet att påverka beslutet var i praktiken satt ur spel. Nu är riksdagen på nytt i ett läge där handlingsfriheten är starkt beskuren. I fråga om vissa delar av det presenterade näringspolitiska paketet kan man säga att den är obefintlig. Förändringar i fråga om företag berör direkt eller indirekt alldeles vitala förhållanden för många enskilda människor. Dessa människor har rätt att kräva ordentliga utredningar, remissoch riksdagsbehandling i den ordning som är vedertagen i alla andra sammanhang. Ett sådant handlingssätt är nödvändigt om man i demokratik ordning skall kunna grunda besluten på en öppen politisk debatt. Så har inte varit fallet i fråga om de förslag som nu förelagts riksdagen. Representanterna för den hälft av svenska folket som inte är socialdemokrater har inte haft möjlighet att i riksdagen och dess utskott framföra sin mening om förslagen och dess detaljer innan det redan var för sent att kunna ta någon hänsyn till des sa meningar. Och sedan är regeringen chockerad när det talas om maktmissbruk! Herr talman! Den näringspolitik som socialdemokratin nu har inlett kännetecknas av = socialiseringsframstötar, stark kritik av den fria företagsamheten och hårda regleringar. Om den sammanställs med de skattehöjningar som kan förväntas, och som av allt att döma kommer att ge beskattningen en delvis konfiskatorisk karaktär, får man en totalbild av ett samhälle som målmedvetet omdanas i socialistisk riktning. Det är en process som vi inom moderata samlingspartiet självfallet inte kan medverka i. Vi tror inte att den är till fördel för någon enda människa i vårt svenska samhälle. Det torde vara obestridligt att en betydande orsak till den väldiga valutaavtappning som nu sker är den nya socialistiska politiken. Det är möjligt att man i någon mån misstolkar och överdriver innebörden i regeringens alla opreciserade och mångtydiga uttalanden, men det är ett faktum att förtroendet sviktar.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

Herr talman! De olika partierna har genom sina representanter i statsutskottet fått tillfälle att redogöra för huvudlinjerna i sin inställning till den fråga vi nu diskuterar. Jag skall därför begränsa mig till några kommentarer utan att försöka spänna över hela fältet, vilket debatten här i kammaren och kanske ännu mera debatten i medkammaren har gjort. Socialdemokraternas talesman i denna fråga i första kammaren, herr Bertil Petersson, höll ett anförande, som jag tycker var mycket bra som utgångspunkt för några kommentarer i detta sammanhang. Hans anförande var ganska intressant om man vill komma fram till vad som egentligen är socialdemokratins inställning i dessa frågor. Det märkliga var att herr Bertil Petersson hela tiden utgick ifrån att kravet på preciseringar beträffande det statliga förvaltningsbolagets verksamhet alltid innebar försämringar. Det var huvudgreppet hos honom när han kom fram till att folkpartiet egentligen borde ha yrkat avslag på propositionen. Det är ju en ganska fantastisk beskrivning av sakläget som herr Bertil Petersson därmed gör sig skyldig till. En precisering av det statliga förvaltningsbolagets verksamhet samt ett klarläggande av förhållandet mellan förvaltningsbolaget och dotterbolagen och förhållandet mellan statlig verksamhet och enskild verksamhet uppfattar herr Bertil Petersson som att man vill försämra förutsättningarna för statlig verksamhet. Det är ändå intressantare när herr Bertil Petersson med sådant eftertryck slår fast att vi är överens om att det skall vara samma konkurrensvillkor för statlig som för enskild verksamhet. Just därför att vi vill ha en säkerhet för att konkurrensvillkoren skall bli desamma har vi fört fram kravet på preciseringar. Då tycker herr Bertil Petersson inte om det. Den första precisering som folkpartiet har föreslagit har ju herr Bertil Petersson gått med på, men det är väl en olyckshändelse i så fall. Vi har nämligen förklarat att när offerter skall begäras för vissa tjänster, skall dessa kunna begäras även från enskilda företag. Detta har alltså herr Bertil Petersson gått med på, men det var väl ett olycksfall i arbetet. Den andra punkt där vi har begärt en precisering gäller det statliga förvalt ningsbolagets målsättning. I statsrådet Wickmans proposition förekommer en formulering, som är ganska egendomlig: »under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion». Det intressanta är att fastän vi i motioner och vid ärendets behandling i statsutskottets femte avdelning har förklarat att detta är en orimlig beskrivning av den statliga verksamheten, har utskottet inte velat vara med om en bättre beskrivning av den. Reservanternas förslag innebär givetvis inte någon fullkomlig och perfekt beskrivning, men den är verkligen bättre än den som statsrådet Wickman har presenterat i propositionen och den som herr Bertil Petersson har argumenterat för här i kammaren. Reservanterna säger i alla fall att förvaltningsbolaget inte får växa på bekostnad av vare sig lönsamheten, förräntningen av kapitalet, produktkvalitén, den yttre miljön eller de anställdas arbetsförhållanden. Jag tror att man kan tillägga ytterligare en del saker. Socialdemokraterna i statsutskottet hade ju kunnat försöka göra en bättre precisering, men det ville de inte. Socialdemokraterna är litet obehagligt berörda av tanken på att verkligen få de principiella gränserna för olika former av statlig verksamhet klarlagda. Att de gränserna inte kan dras en gång för alla och sedan vara oförändrade i evighet är så självklart att jag inte behöver understryka det. På en fråga — och det är min tredje punkt — har det inte varit möjligt att få ett klart svar, vare sig i propositionen — men den är förmodligen medvetet rörigt skriven, så där kan man inte vänta sig så mycket — eller i statsutskottets skrivning. Frågan är denna: Skall statlig företagsamhet ha några extra favörer när det gäller kapitalförsörjningen? Detta är ju något för verksamheten absolut avgörande. Får vi av statsrådet Wickman eller herr Petersson besked om att det inte skall vara några extra favörer, så är det bra. Får vi inte det beskedet, kvarstår tveksamhe ten, och då kan jag förstå att herr Peterson tycker illa om att vi begär preciseringar. En fjärde punkt är denna: socialdemokraterna vill inte vara med om att de statliga kreditgarantierna skall ges till projekt och inte till företag, vilka ju skulle förbättra likvärdigheten i fråga om konkurrensvillkoren. Vad beträffar bättre insyn och medinflytande nöjer sig utskottet i stort sett med att hänvisa till att det pågår en utredning. Det är egentligen märkligt att socialdemokraterna, som ju under decennier haft möjlighet att föreslå bättre insyn och bättre medinflytande beträffande den statliga verksamheten, på det hela taget har legat stilla på den punkten. Först när vi från vårt håll mer och mer har krävt detta har man vaknat upp litet grand — och det är ju bra i och för sig, men det är inget bevis för att socialdemokraterna förstår vad som behövs i det här sammanhanget. Det finns ytterligare ett par frågor att ta upp i sammanhanget för att få klarhet om förhållandet mellan förvaltningsbolaget och dotterbolagen. Herr Wickman säger i propositionen att förvaltningsbolaget skall fatta beslut om de stora investeringarna som påverkar företagssektorns struktur och att dotterbolagen skall ha hand om utvidgning och utveckling av redan pågående verksamhet. Man frågar sig om detta är en medveten oklarhet eller inte. Är det självklara ting som jag nu vill ha besked om, så är det ju bra, ty då får herr Wickman en given chans att klargöra läget. Det har vidare inte sagts någonting om vad som skall ske om ett dotterbolag kommer i den situationen att det vill inskränka eller lägga ned en tillverkningsgren. Skall förvaltningsbolaget kunna tvinga ett dotterbolag att fortsätta en verksamhet som dotterbolaget anser vara Oorationell och icke lönsam? Jag tycker att svaret självklart är nej, men det finns ingenting om det ta i propositionen. Hela tiden har man utgått ifrån att den statliga verksamheten skall expandera, och någon risk för att man skall göra fel så att man behöver göra om någonting står det ingenting klart uttryckt om i propositionen. Vi kan ju vidga problemet. Det här var en specialfråga om förhållandet mellan förvaltningsbolaget och dotterbolagen. Det kan ju finnas speciella skäl för statlig verksamhet — vi har alla varit med om att besluta om sådant i riksdagen, och det kommer vi att vara med om i dag också — och frågan är då: Varför har inte den tanken runnit upp i statsrådets hjärna eller hos herr Bertil Petersson att de särskilda skälen kan försvinna? Om så sker, skall man väl vara konsekvent och se till att den statliga verksamheten läggs ner på den punkten. Eller är problemet så enkelt att om man har startat statlig verksamhet en gång, så skall den till varje pris fortsättas? Så ligger det ju inte till när det enskilda näringslivet får träffa sina dispositioner, ty då är det alldeles uppenbart att det är nödvändigt att räkna med att företag skall skötas rationellt. Därför får man tyvärr i många sammanhang vara med om inskränkningar. Om nu herr Wickman säger att de frågor som herr Dahlen ställer är självklara, kommer ändå den frågan tillbaka, varför herr Wickman i propositionen så konsekvent underlåtit att ta upp saker som enligt hans mening möjligen skulle kasta en skugga över den absoluta förträffligheten hos den statliga verksamheten. Ja, det sker väl i ett visst propagandasyfte, och man kan förstå att herr Wickman har ett behov härav — han har ju inte haft det så lätt i den här frågan under senare tid. En annan fråga som man undrar varför den inte har berörts i något sammanhang är den, att vi ju befinner oss 1 ett internationellt sammanhang. Det är här inte bara fråga om att det finns tillräcklig konkurrens mellan svenska företag. Vi är t.ex. med i EFTA. Eller tänker sig statsrådet Wickman att om det inom Sverige inte finns tillräcklig konkurrens mellan svenska företag så struntar han i om något annat EFTA land säljer på Sverige och det leder till konkurrens? Herr Wickman kanske svarar att han självfallet räknar med en sådan sak. Ja, men varför då skriva på ett sätt som uppfattas som trångbröstad nationalism eller, om man så vill, en socialistisk övertro på den svenska statliga företagsamhetens oöverträffade möjligheter att göra sig gällande? Alla sådana här frågor, som man av naturliga skäl ställer sig när man läser propositionen och utskottsutlåtandet, vore det ju bra om vi fick klara ut litet bättre i denna debatt. Jag tror att det skulle vara bra bland annat mot bakgrunden av att vi från socialdemokratin får höra så många olika önskemål när det gäller den principiella inställningen till den statliga verksamheten. Jag kan i detta sammanhang ta statsrådet Alva Myrdals uttalande — det kan väl vara tillåtet eftersom vi diskuterar den statliga verksamheten — att i de fall då staten har behov av varor och tjänster så skall det finnas statliga företag för att tillfredsställa dessa. Dettia är en fullständigt orimlig ståndpunkt, om man vill kräva att det skall vara effektiv företagsamhet. Att man bör kunna köpa tjänster och varor till lägsta möjliga pris, förstår ju alla. Vid en socialistisk övertro på statlig företagsamhets absoluta överlägsenhet måste fru Myrdals argument ingå som en väsentlig del. Det vore intressant att få veta om i de suddiga skrivningarna i propositionen ingår också fru Myrdals argumentering på den här punkten. Om så skulle vara förhållandet, kommer det att bli mycket dyrt för skattebetalarna, ty då behöver man ju inte alls bry sig om vad saken kostar. Det finns ju så många områden där staten behöver köpa förnödenheter och där en statlig verksamhet skulle vara absolut orimlig därför att den skulle behöva ha en så liten produktion att den bleve för dyr. Frågan om riksdagens ställning i detta sammanhang har redan diskuterats flera gånger. Jag vill därvidlag ansluta mig till de synpunkter som herr Nyman har framfört. Jag hörde på herr Wickman under någon minut av de många som han och de första talarna i andra kammaren använde; som vanligt är vi ju mera kortfattade i den här kammaren. Herr Wickman slog fast att t.ex. Uddcomb kommer att finnas kvar, oavsett hur riksdagen voterar i den frågan, och det fann han inte på något sätt anmärkningsvärt. Herr Wickman tillade att ett sådant förfarande inte träder riksdagens rättigheter för nära. Jag har mycket svårt att förstå detta resonemang. Herr Bertil Petersson talade varmt för en sak som ligger också mig om hjärtat. Han sade att vi skall klara av fattigdom och otrygghet. Det är alldeles riktigt, men här fattades återigen någonting i argumenteringen. När det gäller den företagsamhet som skall skapa underlag för avskaffandet av fattigdom och otrygghet glömde herr Petersson att säga att till 94 procent är det här fråga om icke-statlig företagsamhet. Man frågar sig varför socialdemokraterna glömmer detta så ofta. Varför glömmer herr Wickman det ibland när han är ute och talar? Det finns de som är mycket värre än herr Wickman på den punkten, så jag skall delvis ta honom i försvar. Men det finns på socialdemokratiskt håll personer som egentligen inte kan använda begreppet enskilt näringsliv utan att det får karaktären kanske inte av s.k. runt ord men i varje fall av fult ord. Detta är synnerligen märkligt och måste ändå betyda att en del av socialdemokratiska partiets medlemmar har en mycket egendomlig uppfattning om detta enskilda näringsliv. Herr talman! Mot denna bakgrund har vi från vår sida inte gått emot för slaget om ett statligt förvaltningsbolag, men vi har krävt preciseringar. Det är en annan sak att herr Bertil Petersson tycker att det är obehagligt.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att i anslutning till första kammarens debatt om det statliga förvaltningsbolaget besvara herr Tistads interpellation angående insynen i statliga företag. Innan jag gör det skall jag, i den hårdare disciplin som utmärker min hemmakammare, fatta mig kort i vissa kommentarer till den del av debatten som jag har haft tillfälle att lyssna till.

Han passade också på att, förmodligen av samma skäl, ge det statliga förvaltningsbolaget större resurser än bolaget dess värre förfogar över. Han fördubblade t.o.m. de vinstoch överskottsmedel som vi föreslagit riksdagen att godkänna att förvaltningsbolaget skall ha till sitt förfogande under de första åren av bolagets verksamhet. Det gäller brutto ca 250 miljoner kronor under tre år, och det är inte så mycket pengar, om man ägnar sig åt denna verksamhet, herr Virgin. Detta belopp fördubblade herr Virgin plötsligt, och det vore intressant att veta var de dolda 250 miljonerna finns. Jag tror att det skulle intressera både förvaltningsbolaget och mig att få reda på detta. Herr Virgin upprepade mycket av vår gamla debatt om investeringsbanken, vår gamla debatt om verktygsmaskin företaget och vår gamla debatt om utvecklingsbolaget. På varje punkt kommer herr Virgin tillbaka till sin rädsla för statligt företagande. Våra ambitioner att driva inte bara våra existerande statliga företag — som är våra gemensamma företag och där sannerligen inte endast regeringspartiets väljare utan hela svenska folket är ägare — effektivt är i och för sig ambitioner som det är litet svårt för oppositionen att vända sig mot. Vi har också i målsättningen för den statliga företagsgruppen lagt in att denna grupp skall vara expansiv under krav på lönsamhet. Det är ett allmänt socialiseringsargument, säger herr Virgin, och herr Dahlén kommer flera gånger tillbaka till att detta är en mycket opreciserad och farlig målsättning.

Vi har räknat upp vissa av de målen. Det är lokaliseringspolitik, regionpolitik, strukturpolitik, nödvändigheten att ha ett instrument för att — jag kommer tillbaka till det senare — ofta i samarbete med privatägda och kooperativa företag lösa uppgifter som är väsentliga för vår ekonomi och vår industriella utveckling och som kräver statlig medverkan. Om vi inte hade denna företagsgrupp till förfogande skulle våra handlingsmöjligheter radikalt minska och i många fall icke existera. Vi är inte rädda, herr Dahlén, att ge några preciseringar.

Herr Dahlén sade att vi är rädda för preciseringar och att vi i grunden icke är benägna att i verkligheten leva upp till den målsättning som vi har deklarerat, nämligen att de statliga företagen skall verka i konkurrens med privata och kooperativa företag på lika villkor.

Man framför dessa krav bl.a. i den form som herr Dahlén varit inne på, som förekommit i debatten tidigare här i dag och som förekommer utomordentligt utförligt och vältaligt i folkpartiets motion, nämligen att man måste hitta alldeles speciella villkor för att statliga företag skall få finnas till. Om man ställer villkoret på ett statligt företag att det i varje särskilt fall, för varje expansion det planerar, måste redovisa ett speciellt skäl, nämligen att denna verksamhet icke kan bedrivas av privata företag, är det självklart att det statliga företaget då inte längre konkurrerar med de privata företagen på lika villkor. Det är rätt självklart att man ställer detta krav från folkpartiet, ty man vill inte att statliga företag skall vara expansiva. Man vill det inte av ideologiska skäl.

Därför är i verkligheten frågan om de statliga företagen i dag en större fråga än om man bara skulle mäta dessa företags volym och praktiska verksamhet och faktiska ekonomiska betydelse i vårt land. Denna betydelse är — det har vi ofta sagt från vårt håll — självfallet begränsad i dag och kommer med nödvändighet att vara relativt begränsad under de år vi kan överblicka. Därför är det intresse den borgerliga oppositionen visat de statliga företagen inte i första hand betingat av dessa företags faktiska verkningar på ekonomin utan långt mera av dessa företags politiska och ideologiska betydelse, som är vida större än deras faktiska ekonomiska betydelse. Sedan klagade herr Dahlén på att vi inte-i propositionen talar om möjligheten att ett statligt företag kan minska sin verksamhet eller läggas ned, utan att vi bara talar om expansion. Nå, herr Dahlén karikerar och är medveten om att han gör det. När vi talar om expansion är det självfallet den totala gruppens aktivitet som vi önskar skall expandera. Vi är verkligen inte så enfaldiga att vi menar att varje i en given situation pågående produktion och aktivitet till varje pris skall expandera. Det är alldeles omöjligt. Vi har, som herr Dahlén också mycket väl vet, i vårt praktiska handlande visat att vi är beredda att lägga ner statliga företag som inte längre kan drivas lönsamt. Vi är även beredda att avyttra statliga företag, när det ur en industristruktursynpunkt är lämpligt och riktigt att göra så och om företaget i fråga — jag tänker bl.a. på Håksbergsgruvan — ur allmän synpunkt passar bättre in i en annan gruppering än den statliga. Då kan vi överlåta det, som vi gjorde med gruvan till Stora Kopparberg. Det är inget konstigt i detta. Att det kanske inte explicit står i propositionen beror, herr Dahlén, på att vi förutsätter att bl.a. herr Dahlén kan läsa propositionen med den kunskap han obestridligen bör ha om den verksamhet som faktiskt har bedrivits. Sedan kunde inte herr Dahlén — lika litet som herr Ohlin i andra kammaren — avstå från att apostrofera Alva Myr dal. Jag bara väntade att i herr Dahléns argumentering få höra herr Ohlins famösa exempel om blyertspennorna. Det var en av herr Ohlins stora frågor till mig: Om staten använder blyertspennor, skall då inte staten också tillverka blyertspennor? Det är ett verkligt upplysande sätt att lämna ett bidrag till den debatt Alva Myrdal ville väcka, när hon ställde frågan mycket enkelt. Herr Dahléns sätt att resonera visar tydligt att man känner sig besvärad av hennes fråga och inte vill bemöta den med de argument och synpunkter som frågan kräver, om man nämligen vill ha en seriös debatt.

är det inte i sådana fall rimligt att pröva, om det inte ur allmän synpunkt är rationellt att staten också helt eller delvis tar ansvaret för produktionen? Jag borde verkligen inte behöva ta kammarens tid i anspråk för att upplysa herr Dahlén om att det icke är folkpartiet som verkar som väckarklocka i den företagsdemokratiska debatten i detta land. Det har aldrig varit så och kommer aldrig att bli så. Om jag nu skall vara fullständig, men ändå fatta mig kort, frågade herr Dabhlén: Kommer de statliga företagen att få några extra favörer när det gäller deras kreditförsörjning? Nå, statliga företag har ju staten som aktieägare. Det kan vi inte dölja och inte heller förhindra, även om man från folkpartiets utgångspunkt vill göra detta företagsägande så begränsat som möjligt. Men det är alldeles självklart en fördel för ett företag, ibland i varje fall, att ha staten som ägare, på samma sätt som det för ett Wallenbergsföretag är en fördel att ha Wallenberg som ägare. Får Wallenbergs företag några kreditfavörer som herr Dahlén har vänt sig emot? Jag vet inte vad herr Dahlén menar med extrafavörer i kapitalförsörjningen. Det är givet att vi kan gå till riksdagen och begära ett aktieägartillskott eller ökad aktieteckning i ett statligt företag. Vi går till riksdagen för att företaget är statligt, och kallar man detta en favör för det statliga företaget — all right, då finns det en favör. Men det är en favör som ligger så helt i sakens natur att det inte är möjligt att på den grunden föra en meningsfull debatt och säga, att detta är en extrafavör. Då säger man att riksdagen är berövad sin konstitutionella suveränitet, när det gäller de statliga företagen. Man har sagt detta om de företag som vi i dag äskar anslag för aktieteckning i — Kabi, Vitrum och Uddcomb — och påstår att riksdagen här blivit ställd åt sidan. Jag vill börja med de två första fallen, eftersom frågan om riksdagens konstitutionella ansvar kommit tillbaka så många gånger i debatten. När det gäller Kabi och Vitrum har riksdagens ställningstagande varken formellt eller reellt föregripits. Riksdagen har full möjlighet att avslå Kungl. Maj:ts förslag. När det gäller Uddcomb kan jag hålla med om att det finns en skillnad i den meningen, att detta företag kommit till stånd under statlig medverkan, och det är för finansieringen av denna medverkan som vi nu äskar medel. Företaget finns. Företaget har ingått bindande kontrakt. Företaget har som bekant startat en verksamhet för att bygga en ny verkstad på Verkön utanför Karlskrona. Då kan man säga att även om riksdagen avslår Kungl. Maj:ts förslag att teckna aktier i företaget, så existerar företaget redan i dag, och det upphör icke genom att riksdagen avslår Kungl. Maj:ts proposition. Företaget kommer att finnas kvar. Staten kommer att vara aktieägare i företaget men icke genom riksdagens beslut. Aktierna kommer då först temporärt att redovisas under fonden för statens aktier, och senare kommer de att handhas av förvaltningsbolaget, därest riksdagen godkänner propositionen om förvaltningsbolagets bildande. Avslår riksdagen propositionen kommer som sagt bolaget att finnas kvar och staten kommer i detta fall att, åtminstone tills vidare, uppträda i skepnad av Sveriges investeringsbank. Men kom ihåg, att Sveriges investeringsbank bildades 1967 trots motståndet från de borgerliga partierna. Riksdagen har godkänt riktlinjerna för investeringsbankens verksamhet, inkluderande investeringsbankens möjlighet att förvärva aktier, vilket som ni kommer ihåg var en kontroversiell fråga. Det är denna helt grundlagsenliga rätt som investeringsbanken använt sig av för att möjliggöra tillkomsten av detta företag. Jag är beredd — men jag skall inte göra det —— att utförligt försvara varför vi gjorde det, och även att utförligt förklara varför det måste ske så snabbt som det skedde.

Det är alltså inte själva sakfrågan som oppositionen riktar sig mot utan formfrågan! Då vill jag bara understryka: En opposition mot formerna för vårt handlande är i grund och botten icke en opposition mot formerna. Det är en opposition mot politiken i sak. Ang. ett statligt förvaltningsbolag m.m. Enligt min mening är det att något förvrida debatten och hymla, att låtsas att det är grundlag och riksdagens rättigheter man vill försvara när det i verkligheten är politiken man vill komma åt. Men den politikens resultat är i dessa fall av den arten att man inte vill gå emot regeringen i sakfrågan. Därför gör man attacken i detta fall via ett spelat intresse för grundlagen — jag kan inte uttrycka det på annat sätt. En fråga som självfallet är viktig gäller insynen i såväl statliga som privata bolag. Eftersom vi har ett speciellt ansvar för de statliga företagen är det av särskild vikt att insynen i dem kommer upp till debatt här och får spela en viktig roll. Anknyter man till företagens faktiska ekonomiska betydelse i vårt land är naturligtvis insynen i de privata företagen för Sveriges löntagare en ännu större och viktigare fråga än insynen i de statliga företagen. Men det är självklart att vi har den ambitionen, som uttryckts mycket klart i propositionen, att förbättra både allmänhetens och riksdagens insyn i våra statliga företag. Vi har ingenting att dölja utan vill att riksdagen med dess oppositionspartier skall betrakta de statliga företagen som våra gemensamma företag. Det är också min mening att den förbättrade insynen kommer att leda till en ökad lojalitet och ett ökat engagemang även från oppositionens sida. Det senaste kanske några tycker låter naivt, men all right, då är jag naiv. Jag skall nu, herr talman, övergå till att svara på herr Tistads interpellation angående den allmänna insynen i statliga företag. Herr Tistad har frågat mig, dels om jag anser att den allmänna insynen i statliga företag bör vara så omfattande som är möjligt utan att företagens verksamhet försvåras, dels om jag anser att riksdagens ledamöter bör ges generell rätt att uppträda på samtliga statliga företags bolagsstämmor och där ställa frågor om verksamheten. Insynen i de statliga företagen har efter hand förbättrats i inte oväsentlig utsträckning. BI. a. utkommer numera årligen publikationen Statliga företag med uppgifter om såväl affärsverkens som de statliga bolagens verksamhet. Denna information ger riksdagen och allmänheten en bättre insyn i de statliga företagen än vad som tidigare var fallet. Insynen och informationen kan emellertid bli fullständigare och det är därför som det i propositionen om det statliga förvaltningsbolaget lagts fram förslag om ytterligare åtgärder. Den statliga företagsgruppen skall sålunda ha skyldighet att på ett föredömligt öppet sätt redovisa och informera om sin verksamhet. Vidare bör Kungl. Maj:t förelägga riksdagen en årlig redogörelse för den statliga företagskoncernen. Härigenom blir de statliga företagen varje år föremål för riksdagsbehandling. Såväl riksdagsledamöterna som allmänheten får på detta sätt en ökad information om den statliga företagsamheten. Jag förutsätter också att vederbörande utskott utnyttjar möjligheterna att kalla representanter från förvaltningsbolaget för att få önskad kompletterande information. Riksdagen avses därtill skola utse två revisorer i förvaltningsbolaget genom riksgäldsfullmäktige. Revisorerna i förvaltningsbolaget har full möjlighet till insyn i underlydande koncernföretag. Vidare har i propositionen föreslagits att 12 riksdagsledamöter, vilket av statsutskottet utökats till 18, skall få vara närvarande vid förvaltningsbolagets bolagsstämma och där ha rätt att ställa frågor och få dessa besvarade. Frågorna kan och bör självfallet omfatta samtliga bolag inom koncernen. Som framgår av denna redogörelse är det en väsentlig förbättring av insynsoch informationsmöjligheterna som skapas i samband med förvaltningsbolagets tillkomst. Interpellantens första fråga är alltså besvarad jakande. När det gäller interpellantens andra fråga, ställer jag mig mera tveksam. Vad i propositionen föreslagits torde vara en ralionell ordning för att nå målet att ge insyn i och information om de statliga bolagen till riksdag och allmänhet. Denna uppfattning delas även av statsutskottet. Jag medger att just den form av ökad information till riksdagen som ligger däri att ett antal av dess ledamöter ges möjlighet närvara vid förvaltningsbolagets bolagsstämmor är begränsad till detta och koncernbolagen. Den gäller sålunda inte de utanför koncernen liggande bolagen, exempelvis de bolag som förvaltas av affärsverken. Jag finner det naturligt att nya överväganden i detta avseende kan aktualiseras i framtiden. Jag anser dock att erfarenheter först bör vinnas av den nu föreslagna ordningen.

Herr talman! Statsrådet Wickman beskyllde mig för att vara besatt av socialiseringsskräck. Det är kanske ett starkare ord än jag själv skulle använt, men jag vill erkänna att jag har stark principiell motvilja mot en utvidgning av den statliga verksamheten till områden där det inte finns särskild anledning till sådan. De skäl jag stöder min uppfattning på redovisade jag i mitt första anförande, och jag skall inte upprepa dem, men min inställning grundar sig också på att erfarenheterna av statlig företagsamhet har varit så avskräckande. Jag är förkämpe för en god samhällsekonomi. Det må vara min förklaring. Jag sade också tidigare att vi accepterar statlig verksamhet när det finns särskilda skäl för den, och då skall den skötas väl och förnuftigt. På den punkten finns det inga delade meningar. Men man blir misstänksam när man ser att målsättningen för det nya förvaltningsbolaget skall vara expansion — nästan som självändamål. Jag tror inte att ett enskilt företag skulle ställa upp en sådan målsättning, därför att det är lönsamheten som alltid i en marknadsekonomi måste vara utgångspunkten för allt fortsatt handlande. Det är först när lönsamheten är särskilt god och marknadsutrymme finns som en expansion ter sig naturlig. Dessa två faktorer hör ihop. Det finns nog ingen företagsägare på den privata sidan som skulle ställa en massa pengar till förfogande för ett företag och ge det order att expandera. Man torde nog vilja granska förutsättningarna och bedöma vinsterna av en expansion innan man ställer pengar till förfogande. Dessutom är inte expansion alltid en självklar förutsättning för en gynnsam utveckling. Jag är själv jordbrukare och företräder alltså en näring som varit tvungen att åstadkomma en gynnsam produktivitet och en god utveckling över huvud taget utan expansion. Vi har inte haft möjlighet att expandera vår totala produktionsvolym. Det är en svår uppgift, men det är ingen mindervärdig uppgift. Den statliga sektorn skulle mycket väl kunna skötas bra inom ungefär den volym som den har och kunna expandera i de delar där expansion är motiverad. Slutligen vill jag svara statsrådet Wickman på hur jag hade fått de siffror jag angav i mitt första anförande. Jag tog dem i Kungl. Maj:ts proposition nr 121, s. 53, där det står: »... på grundval av en avkastningsvärdering baserad på hela den justerade vinsten. Denna uppgår i bolag som skall över Ang. ett statligt förvaltningsbolag m.m. föras till förvaltningsbolaget till 160— 180 miljoner kronor netto efter skatt.» Multiplicerar man de siffrorna med tre, eller som jag tycker är lika riktigt med fyra, får man en summa som ligger mellan 480 och 720 miljoner kronor. Jag sade ungefär en halv miljard kronor. De vinster som staten hittills haft ligger, säger man, mellan 65 och 70 miljoner per år. Motsvarande räkneoperation ger en summa som ligger rätt nära den kvarts miljard jag ungefärligen angav. Men det är ju möjligt att mina siffror är felaktiga, och att det finns andra och riktigare i de hemliga papper som vi inte har tillgång till.

Herr talman! Statsrådet Wickman gjorde ett par anmärkningsvärda uttalanden här. Han sade att folkpartiet inte vill att de statliga företagen skall vara effektiva. Vi skulle alltså önska att de sköttes dåligt. Och när representanter för centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet kritiserar herr Wickman för att riksdagen inte fått utöva sin rätt att påverka besluten, kallar herr Wickman detta ett Spelat intresse för riksdagens rättigheter. Herr talman! Man skulle kunna besvara detta endast med två ord: Vet hut! Men jag skall säga ytterligare ett par ord. Förstår inte herr Wickman att detta sätt att gå in i en politisk debatt är ett utmärkt exempel på att en politisk debatt i en demokrati med herr Wickman som talesman för regeringen är nästan omöjlig att föra? Herr Wickman vägrar alltså att tro oss när representanter för tre partier säger att vi anser att riksdagens rättigheter har trätts för nära. Det skulle inte vara vad vi verkligen menar utan endast ett spelat intresse. Herr Wickman har gett ett utmärkt exempel på vad folk beskyller politiker för, nämligen att inte vilja diskutera i sak. Det är vad herr Wickman inte gör. Han beskyller oss alltså för att endast ha ett spelat intresse för dessa frågor. Det är rätt anmärkningsvärt. Herr Wickman sade att han inte alls är rädd för preciseringar beträffande den statliga verksamheten, och att de preciseringar är gjorda som är rimliga och som han har möjlighet att göra. Det innebär alltså att följande fördelar måste finnas för att den statliga verksamheten skall kunna klaras. Det skall inte vara en bättre preciserad målsättning för den statliga verksamheten än den herr Wickman har givit i propositionen. Det skall vara »expansion». Ingenting av vad vi har anfört av andra samhälleliga skäl bör finnas med, därför att det skulle försvåra den statliga verksamheten. Statlig verksamhet måste ha den fördelen att man inte behöver någon klar gränsdragning. De statliga kreditgarantierna måste vara utformade så som herr Wickman har sagt, annars klarar sig inte statlig verksamhet. Beträffande kapitalförsörjningen var det intressant när herr Wickman vände på frågan och sade att det finns enskilda företag som enligt hans mening har favörer; underförstått: Varför skall då inte statliga företag ha favörer? Han har undgått att lägga märke till att vi har kritiserat just detta förhållande, att kapitalmarknaden inte fungerar så bra att alla företag som har expansionsmöjligheter kan få kreditchanser. Detta är ju ett av felen med den svenska kreditmarknaden. Herr Wickman tycker att det inte spelar så stor roll. Om enskilda företag får favörer, är det klart att även statliga företag skall få favörer. Det hade varit bra om herr Wickman i stället hade förenat sig med oss och sagt att dessa favörer skall försvinna. Sedan försökte herr Wickman försvara sin regeringskollega, och det kan givetvis vara en behövlig sysselsättning. Det första herr Wickman gjorde beträffande statsrådet Alva Myrdals uttalande var att kraftigt begränsa området. Han påstod att frågan löd: Skulle man inte på vissa varuområden, där staten är den helt dominerande inköparen, kunna tänka sig enbart en statlig verksamhet? Men då förbiser han ju helt och hållet frågan om det är ekonomiskt fördelaktigt för staten att ha ett statligt företag och om det är ekonomiskt fördelaktigt för skattebetalarna. Om enskilda företag kan leverera billigare; varför i all sin dar skall då staten börja tillverka? Ja, har man övertro på statlig verksamhet och är hundraprocentig socialist anser man att det inte behöver finnas några ekonomiska skäl för att staten skall starta verksamhet på ett visst område eller socialisera, utan det räcker med att man tycker att det är bra. Men herr Wickman har ju i ett antal tidigare debatter förklarat, att det skall finnas ett rationellt skäl för att staten skall gripa in. Fru Myrdal angav inga rationella skäl för statlig verksamhet på detta område. Det intressanta var att jag inte kunde höra ett enda ord av avståndstagande från herr Wickman till det mycket egendomliga påståendet av regeringskollegan fru Myrdal. Jag förmodar därför att statsrådet Wickman solidaliserar sig med detta uttalande. Vi kan alltså vänta oss socialisering för socialiseringens egen skull, även om det blir dyrt för svenska folket.

Herr talman! Först vill jag säga ett par ord till herr Tistad. Han tolkade mitt svar här såsom ett löfte att allting mycket snart kommer att vara välbeställt när det gäller insyn i och information om statliga företag. Nej, herr Tistad, det har jag inte sagt. Jag tror aldrig att vi kommer att kunna säga att nu är allt välbeställt. Vi kommer hela tiden att vara inriktade på att förbättra insynen och informationen på samma sätt som vi är inställda på att förbättra effektiviteten och arbetsförhållandena inom våra företag. Vi kommer aldrig att hamna i ett läge, där vi kan säga att nu är allting bra. Vi kommer alltid att kunna göra förhållandena bättre, och de förslag som nu har lagts fram — där tolkade jag herr Tistad så ait han delade vår uppfattning — kommer att göra situationen bättre. Då är vi överens på den punkten. Jag skall inte gå in på diskussionen om Durox” och Norrbottens Järnverks årsredovisningar. Inom den statliga sektorn finns givetvis årsredovisningar som är bra och andra som är mindre fullständiga och mindre upplysande, på samma sätt som årsredovisningarna inom den privata sektorn är av mycket varierande kvalitet.

Jag avser Uddevallavarvet, som ju staten är engagerad i. Det varvet har lämnat en fullständig redovisning av sin ställning såsom varvsföretag. Jag tror att jag kan säga, att inget annat svenskt varv har lämnat en lika öppen redovisning av sitt läge och sina framtidsmöjligheter som just Uddevallavarvet har gjort. Det är inte ett omdöme om redovisningen som jag vill att ni skall ta min eventuella auktoritet till intäkt för, ty detta omdöme är inte mitt privata, utan det har fällts av en person som verkligen väl vet vad han talar om, nämligen Josef Anér. Han fällde detta omdöme i en uppmärksammad artikel i somras i Ekonomisk revy om den svenska varvsindustrin. Herr Tistad har uppfattat mitt svar riktigt. Jag är inte alls låst för framtiden vad beträffar formerna för riksdagsledamöternas och allmänhetens insyn i de statliga företagen. För den viktiga del av den statliga företagssektorn som vi diskuterar i dag — alltså förvaltningsbolaget och dess dotterföretag Ang. ett statligt förvaltningsbolag m.m. — har vi lagt fram förslag. Vi får se hur det systemet fungerar. Vi är öppna för att utvidga möjligheterna till insyn när erfarenheterna gör detta påkallat, såväl beträffande denna grupp som beträffande företag vilka i dag ligger utanför det föreslagna förvaltningsbolaget. Nog skall dessa saker kunna praktiskt ordnas. Det skall väl ändå finnas så pass mycket förtroende och samarbete inom de olika riksdagsgrupperna att om en riksdagsledamot som inte tillhör dessa 18 är särskilt intresserad av en fråga skall hans partikollega kunna framställa de önkade frågorna på bolagsstämman. Ytterligare bara en kort kommentar. Det fanns i herr Tistads framställning en som jag tycker överdriven uppfattning om en enskild persons möjlighet alt få insyn i de börsnoterade företagen genom att köpa en aktie och sedan ställa frågor på bolagsstämman. Det är verkligen en övertro på bolagsstämman som instrument för information. En riksdagsledamots fråga på en bolagsstämma i det statliga förvaltningsbolaget är en fråga med helt annan tyngd, och den kommer att få svar på ett helt annat sätt än vad den enskilde svenske medborgaren som köpt en aktie i ett stort börsnoterat företag får när han ställer en likartad fråga. Dessutom har jag utgått ifrån att de 18 ledamöterna bör vara så att säga våra statliga företags speciella kontaktmän och att de även mellan bolagsstämmorna skall ha kontakt med företagen och sålunda inte vara hänvisade till att få information bara vid bolagsstämman. Jag talar som bekant ofta mycket väl om det privata näringslivet, men jag tycker att vi skall komma ihåg att det finns rätt många företag som icke är börsnoterade. Därför bör vi inte, när vi talar om den privata sektorn, vare sig överskatta effekten av bolagsstämmorna i de börsnoterade företagen eller glömma att väldigt många av löntagarna i vårt land är anställda i företag som inte är börsnoterade. Till herr Virgin vill jag slutligen säga, innan vi bryter för middagsuppehållet, att det inte alltid måste finnas en särskild anledning, en alldeles speciell motivering för statligt företagande. Motivet till att det måste finnas särskilda anledningar är enligt herr Virgin att statliga företag är så förfärligt dåligt skötta. Herr Virgin, som är en ekonomiskt ansvarskännande person, anser att presumtionen alltid måste vara att vi inte skall ha statliga företag, helt enkelt därför att statliga företag går så dåligt. Det är ett sätt att diskutera om statligt företagande som jag hoppas att vi så småningom skall slippa. Det är egentligen löjligt att behöva säga — debatten blir litet för enkel — att det finns statliga företag som går utmärkt. Det är bara det att de nästan aldrig nämns i debatten, utan man tar med förkärlek upp företag som redovisar förluster och bortser från att dessa företag har alldeles speciella problem och alldeles speciella åligganden från aktieägarens sida som, jag skall inte säga helt men till väsentlig del, förklarar dessa företags problem. LKAB är ett företag som går bra.

Vi har ett annat stort statligt företag, som alltid kommer bort i debatten, ett internationellt utomordentligt effektivt företag, nämligen vattenfallsverket. Det är verkligen inte något monopolföretag, vilket somliga låtsas i debatten. Vattenfall är ett företag som i hög grad arbetar i konkurrens — har ungefär halva marknaden — och som är helt föredömligt både när det gäller vinster och när det gäller den prispolitik som företaget har fört. Företaget är också i ett annat avseende föredömligt, nämligen på så sätt att man alltid legat långt framme när det har gällt att visa aktivitet för att öka de anställdas medverkan och meddelaktighet i företagets ledning. Företaget tar nu ytterligare ett steg i samma riktning. Jag har nämligen i dag fått en framställning från vattenfallsverket som baserar sig på centrala företagsnämndens i Vattenfall önskemål att bli företrädd i Vattenfalls styrelse med två ledamöter representerande de anställda i verket. Denna framställning kommer regeringen självklart att bifalla. Både herr Virgin och herr Dahlén har sagt att en expansion inte får vara ett mål i sig själv. Herr Virgin driver ett företag som inte har en sådan marknadsställning att det kan expandera. Jag upprepar på nytt att det inte i och för sig är något självändamål att varje produktgren skall expandera.

För en expansiv grupp är det naturligtvis mycket lättare att klara sysselsättningsproblemen och bland annat kompensera de neddragningar i sysselsättningen som stat liga företag naturligtvis — på grund av strukturomvandling, konkurrensläge och marknadsutveckling — inte kom mer att kunna frigöra sig ifrån. är den statliga företagsgruppen expansiv, finns det självfallet möjligheter att inom gruppen lösa sysselsättningsproblem som annars skulle vara svårlösta. Sedan bara ett par ord om de 250 miljonerna som blev 500. Det finns inga hemliga siffror, herr Virgin. Den redovisning som våra revisorer har gjort är tillgänglig för herr Virgin och för utskottet. Självfallet är den det. Det skulle aldrig falla mig in att undanhålla utskottets ledamöter någon sifferinformation, i den mån naturligtvis inte någon av ledamöterna råkar befinna sig i ett konkurrensförhållande. När herr Virgin säger att det inte rör sig om 250 utan om 500 miljoner kronor är detta riktigt så till vida att dotterföretagens totala vinstkapacitet, om vi kallar den så, är större än den utdelning som tillfaller förvaltningsbolaget. Men hur hänger herr Virgins argumentering ihop? Är det meningen, efter all diskussion här i kammaren om en rimlig självförsörjningsgrad i företagen, att förvaltningsbolaget skulle plundra dotterbolagen och pressa av dem en utdelning som skulle vara dubbelt så stor som den utdelning de enskilda dotterbolagen, efter den bästa prövning de kan göra i sina styrelser, hittills har presterat? Stiger vinsterna i företagen, är det klart att utdelningen skall stiga, men med nuvarande vinstnivå kan den inte göra det. Jag tror inte att förvaltningsbolaget mycket snabbt kommer att kunna öka vinstkapaciteten i dotterföretagen. I den mån detta kommer att ske är det självfallet en utveckling på längre sikt. Herr Virgin implicerar, om det skall vara någon mening i vad han säger, att riksdagen till förvaltningsbolaget avstår 250 miljoner under en treårsperiod. Skulle förvaltningsbolaget disponera ytterligare ett lika stort belopp, måste det betyda att vi sätter dotterbolagen i en mycket svår situation och skapar de problem för dotterbolagen som man samtidigt i andra sammanhang säger att det är viktigt att undvika. Jag vill ytterligare bemöta vad herr Dahlén sagt. Jag är ledsen, herr Dahlén, men jag upplever faktiskt i den här frågan om riksdagen och de statliga företagen ett spelat intresse från herr Dahléns sida och dessutom en spelad indignation från denna talarstol. Jag upprepar att riksdagens kontroll över den statliga företagssektorn genom förvalt Ang. ett statligt förvaltningsbolag m.m. ningsbolagets tillkomst inte minskas utan ökas. Riksdagen ger förvaltningsbolaget vissa bestämda resurser att arbeta med. I den mån förvaltningsbolaget behöver resurser som går utöver den ram som dagens riksdagsbeslut skulle komma att innebära kommer förvaltningsbolaget tillbaka till riksdagen, som då får ta ställning till om den är beredd att ge förvaltningsbolaget dessa tillgångar.

Herr talman! Jag beklagar att statsrådet Wickman inte begagnade tillfället, när han talade nyss, att ta tillbaka sina beskyllningar mot oppositionspartierna i riksdagens första kammare. Jag konstaterar att herr Wickman anser det vara god ton att säga: Det ni påstår har ni icke täckning för i er egen sakståndpunkt, det är bara ett spel.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Brundin tar i litet väl kraftigt, när han talar om att regeringen här åsidosättter konstitutionen. Jag vill erinra om vad departementschefen sade under debatten i andra kammaren på förmiddagen, nämligen att Investeringsbanken äger full rätt att köpa och inneha aktier. Mot den bakgrunden har riksdagen full frihet att pröva ärendet precis som vilket annat ärende som helst. Det finns ingenting, herr Brundin, som lägger hinder i vägen för herr Brundin att här i kväll ställa ett avslagsyrkande på propositionen — det vill jag ha understruket. Men jag sade tidigare under debatten i eftermiddags att trots att denna möjlighet finns så har man av någon anledning nöjt sig med att endast foga ett särskilt yttrande till utskottets utlåtande. Jag undrar om det inte trots allt är, som jag förmodade, det något brännbara lokaliseringspolitiska ärendet och inte konstitutionella orsaker som är anledning till att man varit så blygsam.

Herr talman! Mot bakgrund av en tämligen lång erfarenhet i ett huvudsakligen statsägt bolag, nämligen Restaurangbolaget, har jag med stort intresse läst den här propositionen och för resten också det betänkande som föregick den. Jag försökte finna ut på vilket sätt Restaurangbolaget skulle kunna förbättra sin ställning och utöka sin verksamhet i den samordning som föreslås. Det har emellertid varit svårt att förstå vad som skulle vara att vinna genom detta sammanförande av företag av vitt skilda arter, som här är fråga om. Erfarenheter från utländska koncentrationer av statliga förvaltningsbolag eller liknande företag ger nämligen vid handen att där man verkligen vunnit något av vad man eftersträvat, där har koncernbildningen huvudsakligen gällt företag som verkat på i stort sett likartade områden. I fråga om den åberopade italienska IRI-koncernen gäller sålunda att koordinationen inom och genom koncernen genomförts med långtgående hänsyn till berörda verksamheters karaktär. Under IRI sorterar — som den statliga företagsdelegationen också anfört — fem branschförvaltningsbolag, och dessa branschorgan är förhållandevis närbesläktade. Det gäller kommunikationsföretag, rederier, varv, verkstäder och stålverk. Ingen blandkonstruktion av den typ som föreslagits för det svenska förvaltningsbolaget torde förekomma. Även andra betydande skillnader finns, men jag skall inte närmare gå in på detta. Nu har — som det har sagts flera gånger tidigare i dag — statsrådet formulerat målet för förvaltningsbolaget sålunda: att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion. Som nämnt har jag verkligen försökt sätta mig in i statsrådets tankegångar i avsikt att finna en hållbar argumentation för att detta mål skulle uppnås genom samordning under det statliga förvaltningsbolaget, och därtill uppnå det bättre än på något annat sätt just när det gäller sammanföringen av företag av helt olika karaktär. Men detta har varit minst sagt svårt att utläsa. Remisskritiken har också varit betydande, medan statsrådets motbevisning i propositionen tett sig oklar. Ett skäl till omläggningen har naturligtvis varit att Kungl. Maj:t skulle avlastas ägaransvaret, men jag undrar om det egentligen är helt ostridigt. Formellt sker visserligen en avlastning, men i realiteten finns naturligtvis ett ansvar kvar. Det heter i propositionen vidare: »Bolaget har då uppgiften att uppställa mål för de många olika företagen, att följa måluppfyllelsen och att sörja för att de samverkansmöjligheter som före ligger inom hela företagsgruppen blir effektivt utnyttjade.» Naturligt nog påpekas i sammanhanget att det är en fråga om den statliga koncernens långsiktiga utveckling. Jag kan förstå att denna schematiska redovisning av = förvaltningsbolagets uppgifter är möjlig att förverkliga, om de underställda bolagen inom koncernen är av i stort sett samma eller närbesläktad karaktär. Så är fallet inom IRI-koncernen, men inte i det förslag som nu föreligger. Vad det finns för gemensam nämnare — annat än det rent statliga ägandet — mellan exempelvis Norrbottens Järnverk, ASSI, Reproduktionsbolaget, Tobaksbolaget och Sveriges Centrala restaurangaktiebolag är svårt att begripa. Norrbottens Järnverk och Statens skogsindustrier har ju under årens lopp slukat stora belopp som tillskott från statens sida, medan Tobaksbolaget och Restaurangbolaget klarat sig bra eller inlevererat betydande belopp till statskassan. Restaurangbolaget har undergått en avsevärd expansion. Befintliga rörelser har moderniserats och nya har tillkommit. Alltsammans har genomförts uteslutande genom självfinansiering och upplåning på den fria kapitalmarknaden. Tobaksbolaget är visserligen inte formellt men i realiteten praktiskt taget ett monopol.

Om det, som jag nämnt, ur vissa synpunkter kan vara förståeligt med ett önskemål om koncentration av närbesläktade företag under ett förvaltningsbolag, så har jag inte kunnat finna något rimligt skäl till att Restaurangbo laget inlemmas i »den stora sumpen». Centralbolaget är redan nu en koncern. Under den finns fem dotterbolag som svarar för verksamheten vart och ett inom sin räjong. I viktigare ärenden konsulterar dotterbolagen centralbolagets styrelse. Nu skall alltså ovanpå denna koncern byggas ytterligare en koncern, som skall dra upp målsättningarna o.s.v. Centralbolaget har redan en målsättning som är fastställd av Kungl. Maj:t, och som man följer. Att det nya stora förvaltningsbolaget skulle stärka statens inflytande, effektivisera marknadsföringen eller, för att nämna något banalt, bättre än nu klargöra för konkurrenter och allmänhet att detta statliga företag inte, som det ibland insinuerats, lever på statliga subventioner, tror jag uppriktigt sagt inte. Inte skulle möjligheterna till koncernmässig samordning bättre tillvaratas. I den konkurrensmässigt hårda marknad, där Restaurangbolaget arbetar, har det lyckats hävda sig väl inom alla kategorier av kunder i fullkomligt fri konkurrens. Ett ingående samarbete förekommer med olika typer av företag, statliga, kommunala, folkrörelseägda, kooperativa och privata. Det har varit en styrka i marknadsföringen att kunna visa på att verksamheten är strängt affärsekonomiskt baserad och inte innebär någon favorisering från staten. Jag har efter lång tid i denna styrelse svårt att förstå den som anser att denna situation skulle på något sätt stärkas genom det statliga förvaltningsbolagets överhöghet. Däremot tror jag att det finns risker för negativa verkningar. Det skulle kunna bli en belastning för Restaurangbolagets marknadsföring och för samarbetet med företag utanför den statliga koncernen. Låt mig med anledning av vad statsrådet yttrade här tidigare i dag få säga, att det alltså här existerar en Öönskan — mer kan det inte bli — att ett statligt företag ges möjlighet att arbeta fullständigt fritt. Det gäller inte som statsrådet sade att fastställa ramar och försöka förhindra ett statligt företag att expandera. Jag tycker tvärt om att motsatsen naturligt framgår av den erfarenhet som jag hittills har fått. Från den synpunkten tycker jag att statsrådet egentligen skulle uppskatta en sådan ståndpunkt som den jag här har anfört och som Restaurangbolaget har anfört i sitt remissyttrande. I remissyttrandet har centralbolaget anvisat andra vägar till kontakt och samverkan med det statliga företaget, om centralbolaget liksom kreditinstituten och andra företag finge fortsätta att sortera under Kungl. Maj:t. Nu finns det också vissa skäl av andra slag till detta. Ifrån begynnelsen har hela verksamheten varit och är fortfarande i betydlig grad sammanhängande med utskänkningsrättigheterna. Bolaget har en speciell ställning såsom restaurangbolag i rusdrycksförsäljningsförordningen och får med anledning därav såsom allmänt restaurangbolag en särskild oktroj som ges för fyra år i taget. Bolagets förhållande till staten regleras genom olika föreskrifter i rusdrycksförsäljningsförordningen samt genom särskilt avtal med staten. Alla dessa frågor om utskänkning, oktroj och avtal med staten faller under finansdepartementet och torde väl även i fortsättningen komma att falla under finansdepartementet.

Enligt min mening väger statsrådets argument mot den uppfattningen inte särskilt tungt. När departementschefen säger att inordningen i det statliga förvaltningsbolaget snarare kan skapa möjligheter till en vidgning av de inlemmade företagens arbetsfält, frågar man sig hur detta skulle ske i det speciella fall som jag har åsyftat. Ingenting, så vitt jag förstår, pekar i den riktningen. I sammanhanget vill jag erinra om att statsrådet när det gäller de fiskala bolagen faktiskt noterar att samordningsfördelarna är begränsade och — säger han — »torde kunna vinnas genom att förvaltningsbolaget blir representerat i de berörda företagens styrelse». Exakt detsamma kan sägas om Sveriges Centrala restaurang AB. Åtskilligt av det jag här har sagt har Restaurangbolaget anfört i sitt yttrande över delegationsförslaget, men bara en mycket ringa del härav har refererats i propositionen. Innan riksdagen går att besluta i frågan har jag därför velat nämna de betänkligheter som man inom den gren av företagsamheten där jag är verksam har anfört mot förslaget.

Herr talman! Jag ämnar tala om statsutskottets utlåtande nr 169.

De frågor som berörs i motionerna är således för tidigt väckta, anser utskottet, och bör återkomma till våren i rätt sammanhang. Där är vi av helt skiljaktig mening. Min uppgift är inte att kommentera principerna i samband med dessa bolagstransaktioner. Så mycket finns det dock anledning att konstatera, att riksdagen här blivit satt i efterhand och att den således för framtiden om den vill vinna gehör för sina synpunkter måste vara ute i god tid. Under ett tidigare historiskt skede med föga demokratisk styrelse har det hänt att riksdagsmännen mötts av devisen »Vad göras skall är redan gjort, I herredagsmän resen icke så fort». Vi vill med andra ord inte i massmedia mötas av besked om definitiva uppgörelser i frågor där beslutanderätten tillhör riksdagen eller i varje fall borde underställas riksdagen. Det är därför vi vill vara ute i god tid. Så till yrkandena. Först om läkarnas förskrivningsrätt. I proposition nr 142 säger departementschefen att det centrala i statens läkemedelspolitik bör vara att kvalitativt högtstående läkemedel kan tillhandahållas medborgarna i rätt omfattning vid rätt tidpunkt till lägsta möjliga kostnader. I detta uttalande instämmer vi helt. Men sedan för departementschefen ett resonemang om att staten i realiteten skulle vara den huvudsakliga köparen av läkemedel och drar konsekvenser därur som verkar oroande.

När det gäller läkemedelsindustrin kan väl fastslås att denna i Sverige utvecklat sig till en synnerligen livskraftig och innovationsrik industri, som därtill lyckats tränga in på utlandsmarknaden och där närma sig en 50 procentig försäljning med ett värde överstigande en kvarts miljard. Ur alla synpunkter, inte minst ur forskningsoch valutasynpunkt, finns det all anledning att slå vakt om denna industri. Industriministern = förutskickar nu bildandet av en stor samordnad statlig läkemedelsproduktion, vari Kabigruppen och Vitrum skulle ingå som kärnföretag. Hela denna grupp skulle dock enligt 1968 års siffror inte komma upp till mer än cirka 140 miljoner kronor mot en samlad produktion inom landet av cirka 1000 miljoner kronor. Det finns således även efter den statliga samordningen en stor fristående och enskild läkemedelsindustri omfattande mer än 80 procent av produktionsvärdet inom landet. Vi menar med vår motion att den statliga, planerade läkemedelstillverkningsgruppen skall dels inbördes, dels gentemot de enskilda läkemedelstillverkarna stå på jämställd fot. Vi befarar att om Vitrum apotekare AB under en mer eller mindre lång övergångstid skall sortera under det föranmälda apoteksbolaget det ligger nära till hands att Vitrum kommer att inta en gynnad ställning som inte står i överensstämmelse vare sig med god affärssed eller med departementschefens uttalande om lika behandling av de olika i läkemedelsförsörjningen ingående enheterna. Redan som det nu är ifrågasätts om inte apotekarna subventionerar sin egen tillverkning och tar ut kompensation genom högre pris vid försäljningen av industriprodukterna. Vi föreslår därför, om departementschefens planer i övrigt går i lås, att Vitrum direkt den 1 januari 1971 förs över till den tilltänkta statliga läkemedelsgruppen där Kabi skulle vara huvudbolag. Men i denna fråga får vi möjligen anledning att åter komma vid vårriksdagen när departementschefen lägger fram sin proposition. Vi förväntar därmed också att inget företages som kan störa det goda samarbetet som <läkemedelsföretagen har och har haft med medicinsk och naturvetenskaplig forskning vid universitet och högskolor. Det är detta som har lagt grunden till den utomordentliga framgång som vår läkemedelsindustri har rönt. Om vi från folkpartiets sida nu accepterar statens förvärv av aktier i AB Kabi och Vitrum så vill vi klart säga ifrån att vi därför icke vill godkänna att riksdagen på sätt här skett blivit förbigången och inte givits tillfälle att förutsättningslöst bedöma frågan om statens insatser i fråga om produktion och distribution av läkemedel.

Herr talman! Frågan om att LKAB och övriga statliga bolag som nu tillhör SAF skall utträda ur denna organisation är inte ny. När det gäller LKAB har den bland annat behandlats, som herr Werner erinrat om, vid flera av Gruvindustriarbetareförbundets kongresser där man uttalat sig för ett utträde. Även om jag har sympatier för kraven i motionsyrkandet tror jag inte att det är möjligt att hux flux besluta om utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen, vilket har yrkats i motionen. Först måste erbjudas ett alternativ. Man måste ha en annan förhandlingsorganisation med tillgång till det utredningsmaterial, den lönestatistik m.m. som nu SAF tillhandahåller. Annars riskerar man att försvaga de statliga företagens ställning som förhandlingsparter. Nu pågår, såsom framgår av statsutskottets skrivning på s. 11 i utlåtandet nr 168 inom Kungl. Maj:ts kansli, undersökningar som syftar till att komma fram till en lämplig ordning för de statliga bolagens förhandlingar med de anställda. Nästa mening i utskottsutlåtandet gör en emellertid mer betänksam. Jag förmodar att det är om inte ett olycksfall i arbete så dock en utpräglad kompromisskrivning. Utskottet skriver nämligen att det anser att de statliga företagen även i nu ifrågavarande avseende bör kunna vara verksamma på samma villkor och under samma förutsättningar som enskilda företag. Det hela gör ett diffust intryck, och man vet inte riktigt på vilket ben utskottet står. I andra kammaren har därför utdelats ett tilläggsyrkande av den innebörden att riksdagen med avslag på motionerna i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en förstärkning av de statliga företagens utredningsoch förhandlingsresurser, så att de statliga företag som i dag är anslutna till SAF kan lämna denna organisation.

Detta arbete bör enligt min mening kunna leda till att de statliga företagen inklusive LKAB inom en inte alltför avlägsen framtid kan klara sig själva utan SAF:s stöd och service. Jag avstår därför, herr talman, från att framställa detta yrkande och förutsätter att kravet kommer att tillgodoses i den pågående kansliutredningen. 1) uttala, att sådana åtgärder av organisatorisk eller annan art icke finge företagas på läkemedelsförsörjningens område, att statsmakten inskränkte läkarnas fria förskrivningsrätt,